Herr talman! Jörgen Warborn har frågat mig vilka konkreta verktyg jag föreslår som ett resultat av diskussionen vid rundabordssamtalen, vilka mål jag är beredd att sätta upp när det gäller bekämpningen av piratkopiering och hur den fortsatta processen ser ut när det gäller min hantering av upphovsrättsbrott inom den kreativa näringen. Rundabordssamtalen inleddes den 5 november i fjol. Ett andra möte hölls den 3 februari, och på dagordningen stod bland annat just vilken målsättning vi skulle ha för det fortsatta arbetet och hur vi konkret ska gå vidare. Om vi börjar med målsättningen vill jag först och främst lyfta fram att det rör sig om en målsättning för rundabordsgruppens arbete. Det är helt centralt att så många aktörer som möjligt står bakom den målsättning som gruppen kommer fram till. Att det finns ett stöd för målsättningen bland aktörer i hela den upphovsrättsliga värdekedjan, det vill säga upphovsmän, producenter, distributörer, annonsörer etcetera tror jag är helt centralt för att man ska kunna nå konkreta resultat. Det är alltså inte min eller regeringens målsättning som nu diskuteras. Jag presenterade ett förslag till målsättning för rundabordsgruppens arbete vid det senaste mötet, och med utgångspunkt från detta ska vi nu gemensamt komma fram till en slutlig lydelse. För att kunna effektivisera och snabba upp arbetet med att få fram förslag på konkreta åtgärder för gruppen bildades vid det förra mötet en mindre arbetsgrupp bestående av medlemmar ur rundabordskretsen. Tidsplanen för arbetet är mycket ambitiös. Det första mötet i arbetsgruppen ska hållas före den 1 mars, och slutresultatet planeras vara klart senast den 1 juni.

Herr talman! Tack, Jörgen Warborn, för frågan och för alla de nu tillagda frågorna! Vi får se hur långt vi kommer. Jag vill ta avstamp i detta med att ta risk. Att vara politiker, att vilja någonting och att vilja förändring är att ta risk. Friskt vågat är faktiskt hälften vunnet; det finns mycket sanning bakom det uttrycket. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi politiker är modiga och även vågar utsätta oss själva för förutsättningar som vi inte helt kan bestämma hur de ska falla ut när vi gör politik. Vi måste ha idéer om en framtid. Det gäller inte minst när det handlar om illegal nedladdning. Du inledde med att säga att den illegala nedladdningen är ett ganska stort problem. Den är ett stort problem för många delar av de kulturella och kreativa näringarna. Nu till dina frågor - vi får se hur långt vi hinner. Detta har varit en lång process. En kort sammanfattning: Vi har hela näringskedjan runt bordet. Inför att vi möttes en andra gång i det stora rundabordssamtalet ringde jag runt till alla deltagare. Jag betonade då vikten av och poängterade syftet med gruppens arbete: att vi ska se vad vi kan göra vid sidan av lagstiftningen. Det går också hand i hand med kommissionens uppdrag till oss och till alla medlemsländer. Vad vi ska göra är att follow the money. Det är ett uppdrag vi har. Samtliga aktörer, som kommer från hela näringskedjan, gick med på att ses och att fortsätta samtalen med just detta som mål - att se vad vi kan göra vid sidan av lagstiftningen. Det har alla varit väl medvetna om när vi har träffats. Vid mötet hade vi en diskussion. Vi upprepade då vad kommissionen relativt nära inpå vårt möte hade kommit med. Vi diskuterade förutsättningarna ännu en gång, och jag lade fram förslag på en målsättning för gruppens arbete. Denna frågade riksdagsledamoten efter. Den var väldigt enkel. Förslaget löd på följande sätt: Målsättningen för gruppens arbete är att stärka förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna och försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik eller böcker. I ett första steg ska användningen av illegala tjänster halveras till år "20XX", och på sikt ska lagliga innehållstjänster vara det självklara valet i alla åldersgrupper. Detta var ett utkast för att se hur förslaget föll ut i den stora arbetsgruppen. Det föll väldigt väl ut. Alla representanter runt bordet delade uppfattningen att detta var ett intressant och välformulerat förslag till målsättning. Men vi kom också överens om att vi skulle utse en mindre arbetsgrupp - ett utskott, kan man säga, ett AU - att arbeta vidare, eftersom den stora gruppen är väldigt stor. Det är rätt svårhanterat när man driver frågor och ska komma någon vart snabbt om man är för många runt bordet. Därför utsåg den stora gruppen representanter för sitt arbete. Det är en handfull personer som ska representera hela gruppen, även om de kommer från olika delar av branschen. Jag tog också på mig ansvaret att utse en ordförande. Vi offentliggjorde, precis som riksdagsledamoten säger, i dag att det är Helena Dyrssen som har utsetts. Hon har god erfarenhet och är välmeriterad. Hon har tidigare varit aktiv i partipolitiken men är i dag överdirektör på Skatteverket. Helena Dyrssen jobbar inte på regeringens uppdrag. Hon är utsedd enbart utifrån sin erfarenhet och kompetens. Hon ska leda gruppens arbete, och den ska leverera sitt resultat till mig.

Herr talman! Tack, Jörgen Warborn, för alla frågor! Vi kommer att kunna stå här många gånger, för jag kommer inte att hinna svara på alla frågor nu, för de sticker lite åt olika håll, även om vi tar vår utgångspunkt i det som var grundfrågan. Jag vill verkligen hinna svara på några av frågorna. Arbetsgruppens förslag, som ordföranden först kommer att presentera för den stora arbetsgruppen så att den kan stå bakom dem, lämnas över till mig, och det är inte per automatik regeringens förslag. Det är mitt ansvar att bearbeta dem och se om de är realistiska, vad det är för mål. Vi vet ju inte vad resultatet kommer att bli. Det är väldigt viktigt att betona att det inte per automatik är regeringens förslag. Det är förslag som ges till mig, och det blir mitt stora ansvar att arbeta vidare med dem. De kommer också att vara offentliga på många sätt och diskuteras vitt och brett, hoppas jag. Den lilla arbetsgruppen har ett uppdrag, och det är att dels inom en mycket snar framtid återkomma till den större rundabordskretsen med förslag på målsättning för arbetet - det är det första, för vi måste ju sätta målet - dels att därefter arbeta fram konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla målsättningen. Man ska alltså både definiera vad målet ska vara och sedan komma med förslag på hur vi ska nå målet. Arbetet ska inledas omgående. Det första mötet ska hållas före den 1 mars, och gruppen ska leverera sina resultat före den 1 juni. Det är alltså en relativt intensiv och kort period. Jag tror, precis som riksdagsledamoten, inte att vi har löst frågan om piracy den 1 juni. Däremot förväntar jag mig konkreta förslag på åtgärder för att nå den målsättning som gruppen förhoppningsvis inom en snar framtid presenterar. Jörgen Warborn ställde också flera frågor om till exempel indikatorer och oberoende mätning. Du ställde också frågor om streamning och hur vi definierar detta. När det gäller gruppens arbete vill jag inte förekomma den. Jag förväntar mig att den är oerhört kompetent och insatt och ser vilka problem som finns och hur mycket den illegala nedladdningen förstör för branschen. Jag förväntar mig bra underbyggda förslag, eventuellt definitioner och eventuellt förslag på fortsatt arbete, vad som behöver ske framöver. Jag ser fram emot att fortsätta diskutera och återkomma i de här frågorna. Jag tror att det är oerhört viktigt att gruppen får arbeta på nu, intensivt och kort. Jag har en oerhörd respekt för att de förslag som arbetas fram kommer att vara delvis omfattande men delvis också så konkreta att de går att genomföra i praktiken. Tittar vi på vad våra grannländer har gjort med goda resultat ser vi att till exempel den informationskampanj som man satsat en del resurser på i Danmark faktiskt gett resultat. Den har inte pågått i så många år ännu, och arbetet fortsätter. Riksdagsledamoten frågade också om påverkan på finansieringen och statsbudgeten. Det beror helt på vad det är för förslag. Därför är det viktigt att förslagen är för mig att hantera och sedan diskutera och föra vidare i en större krets i regeringen.

Herr talman! Tack, Jörgen Warborn, för engagemanget och viktiga inspel! Jag tror också på täta avstämningar. När man har ambitioner och sätter upp mål är det oerhört viktigt att man följer upp dem tätt för att se vilken effekt de har. Jag är ingen vän av lagstiftning för lagstiftningens skull. Jag tror mycket mer på att lägga kraft på att förändra värderingar och sätt att göra det på. Vad är det för mening med att ha en lagstiftning som ingen följer eller som efterlevs på ett dåligt sätt, till exempel upphovsrätten? Vi har en lagstiftning i dag. Men vi behöver göra mer med den för att den ska få den önskade effekten. Vi är helt överens om att den verklighet vi lever i behöver förändras för att kulturarbetare och branscher ska få den ersättning de har rätt till för sitt arbete. Arbetet med det har vi nu inlett. Vi har ett samtal, ett brett rundabordssamtal. För första gången sitter hela näringskedjan runt samma bord. Vi har utsett en arbetsgrupp, ett AU, som ska driva det här arbetet. Och vi har en fantastiskt meriterad ordförande för gruppens arbete. Jag har alltså goda förhoppningar om både en tydlig målsättning och en god tidsplan för hur vi ska leva upp till målsättningen. Vi har också förslag på konkreta åtgärder för vad vi behöver göra.